Herr talman! Amineh Kakabaveh har till civil och bostadsministern ställt ett antal frågor som gäller bland annat fusk vid ombildning av hyresrätter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna. En ombildning av hyresrätter till bostadsrätter är ofta av stor ekonomisk betydelse för hyresgästerna. Eftersom bostaden är viktig för människors trygghet är även de personliga värden som står på spel stora. Det är angeläget att de regler som finns tryggar rättssäkra ombildningsprocesser. Dagens regelverk skyddar både de som önskar bli kvar som hyresgäster och de som vill omvandla sin hyresrätt. Det stämmer inte att bostadsrättslagens skydd för hyresgäster vid ombildning är magert. Påstår man det bortser man från de övriga regler som finns, till exempel i lagen om ekonomiska föreningar. Enligt min mening kan inte enstaka exempel på ombildningar som inte gått rätt till tas till intäkt för att regelverket är bristfälligt. När det gäller de så kallade ombildningskonsulterna är det viktigt att de som är inblandade i ombildningsförfarandet får bra information och hjälp av de konsulter som de väljer att anlita. Jag är medveten om att det har förekommit uppgifter i medierna om tveksamma metoder, men jag ser i dagsläget inte skäl att ta initiativ till några nya åtgärder. Möjligheten för hyresgäster att företrädas av ett ombud med fullmakt tillåter de hyresgäster som inte kan närvara vid stämman att göra sin röst gällande. Det är dock viktigt att fullmakter inte missbrukas, till exempel genom att hyresgäster pressas att lämna fullmakt. Det kan finnas goda skäl till att hålla flera stämmor under en viss tidsperiod. Det finns detaljerade regler om hur stämman ska genomföras. Med tanke på att förfarandet kring stämman är noggrant reglerat ser jag inget behov av att i lag ange hur många stämmor som får hållas under en viss tidsperiod. De regler som sammantaget gäller innebär ett gott skydd mot fusk vid ombildningar av hyresrätter. Inom Regeringskansliet bereds för närvarande ett lagförslag som rör ombildning. Enligt utredningsförslaget ska det säkerställas att samtliga hyresgäster i ett hus får information om föreningens beslut att förvärva huset. Det är ett steg för att ytterligare förbättra hyresgästernas ställning vid ombildning. Jag följer noga utvecklingen på området.

Herr talman! Jag skulle vilja tacka statsrådet Beatrice Ask för svaret. Tyvärr håller jag inte med om att det finns regler som sammantaget ger ett gott skydd mot fusk vid ombildningar av hyresrätter. Det har tyvärr förekommit omfattande fusk vid ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. En del har vi hört om via medier, men det är väldigt många hyresgästföreningar som brottas med detta. Själv har jag varit på några besök i Stockholmsområdet där folk är väldigt oroade över denna utveckling eftersom de inte kan rå över de konsulter som åker runt och har ekonomiska incitament för att helt enkelt övertala och övertyga människor. Det är väldigt oroväckande när man ser att ens egen granne kan bli ens hyresvärd. Människor är oroliga för detta. Jag har varit på två möten. Man smyger sig in på kvällen för att man är så himla rädd för sin egen granne och vad för repressalier som kommer att komma i morgon. Jag tycker inte att det finns något regelverk som skyddar de människor som faktiskt inte vill ha en omvandling av hyresrätterna mot detta. Jag tycker att det är en väldigt märklig syn på rättssäkerhet av den borgerliga regeringen. Ni vill till varje pris privatisera, och det är som att man ser mellan fingrarna med fusk och brottslighet med ekonomiska motiv. Målet helgar medlen, tycks ministern och borgerligheten tänka. Hade det varit sjuka och arbetslösa som fusket gällde hade man slagit till med järnnäven, och hade det varit ungdomar hade det varit fotboja på. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att se att det är brottsligt att till exempel använda en avliden persons namn eller komma dagen före julafton för att övertala människor. Detsamma gäller att alla som röstar ja till ombildning ska få 25 000 kronor eller att ombildningsmöte utlyses helt plötsligt och i många omgångar. Folk är helt frustrerade, och detta är inte bara några exempel vi påstår här i kammaren eller som Vänsterpartiet har sagt, utan det finns faktiskt en omfattande oro kring denna fråga. Rädda Linjalen är till exempel en jättestor förening som varje kväll har möte. De ser och upplever detta. Därför tycker vi att det behövs ett regelverk för att skydda människor. Vi behöver dessa hyresrätter, inte minst med tanke på våra barn och ungdomar, alltså den kommande generationen. De har ett stort behov av hyresrätter eftersom det är det enda sättet för dem som inte har råd att köpa. Varför ska vi se till att våra ägda allmännyttiga bostäder omvandlas? Det är bara oetisk och oansvarig politik, tycker jag, om man fortsätter i den riktning som det har varit.
Herr talman! Som interpellationen är ställd gällde frågan egentligen inte huruvida vi ska ha hyresrätter och bostadsrätter eller om vi är emot bostadsrättsföreningar och bostadsrättsbildningar över huvud taget. Det finns en omfattande lagstiftning som gäller när hyresgäster vill köpa en fastighet och ta över sitt boende genom en bostadsrättsföreningsbildning. Den lagstiftningen är väldigt tydlig. Den ger hyresgäster företräde när det gäller att köpa en fastighet. Den reglerar hur man bildar en sådan förening och hur ett sådant förfarande ska gå till. Den säkerställer att hyresgäster som inte vill köpa sig en bostad kan bo kvar och så vidare. Det finns många regler. Jag tycker att den lagstiftningen är viktig och på många sätt stabil. Det visar sig också att vi inte har något belägg för att det förekommer omfattande fusk. Likväl tycker jag att den rapport som Hyresgästföreningen har tagit fram och som finns ute i medierna pekar på exempel där det har begåtts brott. En del av de exempel som man har visat på - de är inte många, men de finns - är exempel på brottslighet, och brottslighet är alltid brottslighet, och det ska man naturligtvis ta itu med. Annat är fall där människor uppför sig på ett sådant sätt att man inte använder reglerna. Bostadsrättsföreningen handlar om en föreningsbildning, där man får förutsätta att medlemmarna fungerar och agerar utifrån de ordningsregler och riktlinjer som finns. Att köpa en fastighet är en komplicerad sak och en mycket stor fråga för de flesta. Då tycker väldigt många att det är en fördel om man kan ha hjälp av någon som är lite mer kunnig vad gäller regelverk och annat, och då anlitar man ofta en konsult. Det är klart att det finns bättre och sämre kvalitet också i konsultgivning. Men för de allra flesta bostadsrättsföreningar är det ett stöd i den process som man har att hantera där det är väldigt många regler som gäller. För den här typen av konsulter har de seriösa bildat en egen branschorganisation med regler för hur man agerar och inte agerar. På det sättet försöker man se till att det blir en seriös verksamhet för att kunna ge stöd till hyresgäster som vill bilda en bostadsrättsförening eller som har en bostadsrättsförening och vill köpa den fastighet man bor i. När det gäller regelverket är min synpunkt att vi har tydliga och stabila regler. Sedan måste man alltid följa upp och utvärdera om de uppfyller alla önskemål. De exempel som interpellanten har tagit upp har i något fall rört brottslig verksamhet. Det är jag emot i allra högsta grad - det ska beivras. I andra fall handlar det om hur man har använt regelverket. Det finns möjligheter att agera via hyresnämnden eller på annat sätt för att göra sin röst hörd. Det finns naturligtvis skäl för att se på vad vi kan göra ytterligare för att förbättra regelverket. Men jag ser inte en akut brist i de regler som vi har i dag. Det är utifrån den förutsättning som är min förutsättning, nämligen att bostadsrätten är en fungerande boendeform som är ett bra sätt för människor att tillsammans ta ansvar för ett boende och en fastighet.
Herr talman! Det är klart att det finns en lag, bostadsrättslagen. I 9 kap. § 19 i den lagen sägs lite kort vad som gäller vid en omröstning vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Men det är inte tillräckligt, eftersom det förekommer en hel del oegentligheter och fusk, och det är brottsligt. Det är sant som ministern säger att det finns bra konsulter också. Men i det här sammanhanget använder man inte sådana, utan konsulten är ofta ens egen granne eller någon som har ekonomiska incitament. Det kan också handla om högt pris, och det kan vara några som bor i ett helt annat bostadsbestånd som väntar tills området håller på att omvandlas och flyttar in då. Problemet har varit tydligt och klart. Detta pågår när vi sitter här. Det går inte att bara säga att det finns regelverk som skyddar. Det är tydligt att hyresgästerna har en mycket svag position i dagsläget. Därför behövs detta. Regeringen och ministern själv vet att sjuka och unga som är inte brottslingar jagas. Det finns regelverk för hur man ska jaga sjuka människor för att de ska komma i arbete och så vidare. Men de här konsulterna, människor som tjänar pengar på våra ägda allmännyttiga bostäder, jagas inte. Vi är inte mot ägarlägenheter eller bostadsrätter. Vi tycker att det är bra med olika former av bostäder och bestånd. Men i dag behövs hyresrätterna. De är viktiga - viktiga för våra ungdomar och viktiga utifrån arbetsmarknadsaspekter och utifrån utbildningsmöjligheterna för ungdomar, inte minst i Stockholm och andra storstäder. Därför behövs det regelverk. Min fråga är: Är ministern beredd att se över reglerna eller i alla fall inom kort göra något för att detta ska stoppas? Detta är brottsligt och måste stoppas. Som sagt är man ute efter sjuka, arbetslösa och ungdomar men inte efter de som vill tjäna pengar på våra gemensamt ägda hyresrätter. Det är väldigt tydligt och klart. Det har förekommit i medier. Ministern och regeringen vet säkerligen vilka det är och hur omfattande det är. Det gäller inte bara en enda förening eller ett enda område. Jag är medveten om exempel från fler än fem områden i Skärholmen, där jag bodde. Så fort den borgerliga regeringen kom till makten och tog över till exempel Stockholm, då knackade folk på dörrarna, och det blev omvandlingar. Det var äldre farbröder som kom och sade: Ni som inte har haft någon lägenhet här i Sverige, ni är invandrare, ni behöver detta. Man använde olika tvångsmedel för att motivera människor. Det behövs regelverk. Det behövs en förstärkning av lagen för att skydda hyresgäster.

Herr talman! Återigen: Frågan gäller inte huruvida hyresrätten är bra eller inte och om det behövs fler eller färre hyresrätter, utan frågan gäller: Är de regler och lagar som finns när det gäller ombildning och hantering av bostadsrättsfrågor riktiga och rimliga? Det räcker inte heller att titta bara på bostadsrättslagen, utan man måste också titta på lagen om ekonomiska föreningar. Lagstiftningen har inte heller på något sätt att göra med jakt på sjuka eller unga. Lagstiftningen skyddar hyresgäster vid ombildning. I lagen om ekonomiska föreningar finns regler om hur en stämma ska sammankallas, vilket innebär att alla måste få information om den och de ärenden som ska behandlas. Det finns regler om hur en stämma ska genomföras och regler om beslut vid stämman och hur röster ska beräknas och dokumenteras, så att det kan kontrolleras i efterhand. Den ekonomiska planen måste hållas tillgänglig för hyresgästerna. Den ska granskas av två sakkunniga som måste vara oberoende. Fastigheten ska också besiktigas, för att hyresgästerna ska veta vilka kostnader för reparationer med mera som man kan vänta sig. Protokollet ska vara tillgängligt tillsammans med den ekonomiska planen. Föreningsbeslut får inte innebära att en viss medlem gynnas på någon annans bekostnad. Flera av de förfaranden som tas upp i interpellationen är brottsliga. Det är naturligtvis felaktigt att det begås brott, och det måste man åtgärda. Hyreslagen, som skyddar hyresgäster rent allmänt, gäller oförändrat för dem som kvarstår som hyresgäster i en bostadsrättsfastighet. Jag tycker ändå att vi ska vara rätt klara över att vi har ett stabilt regelverk som ska se till att man skyddar hyresgästerna också i bostadsrättsföreningar och vid ombildning. Det är otroligt viktigt. I interpellationen finns det några konkreta frågor som det finns anledning att nämna. En fråga gäller villkoren för konsulter, att reglerna ska vara sådana att de inte ges incitament att uppträda oetiskt. Det är självklart att vi inte ska ha regler som uppmuntrar någon att bete sig på ett dåligt sätt. Jag nämnde tidigare att man har bildat en branschförening för att få ytterligare kvalitet i den verksamheten. Men det är också så att de medlemmar som har bildat en bostadsrättsförening är ytterst ansvariga, precis som i vilken förening som helst, för det som bedrivs. Det handlar om kontakter med konsulter men också om att man följer alla de regler som gäller. En annan fråga gällde huruvida man skulle skärpa reglerna när det gäller fullmakter, så att man inte använder sig av avlidna hyresgäster. Avlidna har faktiskt inte rösträtt, om man följer reglerna. Det är ett felaktigt beteende. När det gäller det fall som fanns med i Hyresgästföreningens rapport tror jag mig veta att det rättades till i efterhand. Jag tycker att Hyresgästföreningens rapport är viktig på det sättet att man synar detta och ger exempel på brister som har förekommit och en del olagligheter som har hanterats. Men samtidigt kan man inte utifrån enstaka exempel dra slutsatsen att hela det regelverk vi har för bostadsrättsbildning och hur man arbetar där skulle vara dåligt eller fel. Sedan kan vi aldrig styra över att människor beter sig konstigt. Jag delar uppfattningen att det verkar konstigt när man kallar till en stämma dagen före julafton. Man får ändå utgå från att medlemmar i en förening också tar ett ansvar och att det fungerar. Jag tror att det är svårt att göra förändringar som lever upp till de ambitioner som interpellanten har, men jag menar att de bekymmer som man pekar på endera är åtgärdade eller hanteras förhållandevis väl med det regelverk vi har i dag, som jag tycker är stabilt.
Herr talman! Tyvärr finns det i dag de som uppträder oetiskt, som ministern kallar det. Men det är faktiskt brottsligt att använda fullmakt från avlidna eller att vid ombildning övertala människor att rösta ja för 25 000 kronor. Det är inte bara oetiskt, utan det är också brottsligt. Därför är det viktigt att se till att de brott som i dag begås inte ska smitta av sig. Det är självklart att ingen vill att det ska vara så här. Men den borgerliga politiken har bidragit till att detta pågår och nu har pågått i fem år. Då måste man sätta stopp någonstans för att skydda de människor som inte vill ha det på detta sätt. Det är politikens ansvar. Det är inte de som sitter hemma och blir överkörda av sina egna grannar och den så kallade konsulten. Därför är det viktigt att det finns regelverk kring allt detta. Jag hoppas att ministern kommer att inse att detta är väldigt viktigt och att detta kommer att stoppas. Jag vill använda de här sista sekunderna till att tala om att det i dag är den internationella kvinnodagen. Jag vill gratta alla människor som kämpar för kvinnornas befrielse. Det är skönt att vi här i Sverige debatterar. Jag har också träffat kvinnor som inte har råd med sitt boende om deras bostäder blir omvandlade. Den här frågan hänger ihop mycket med kön och klass och så vidare. Jag vill skicka min hälsning till alla som är på gator och torg i Nordafrika, i Mellanöstern och i Sverige. Grattis till alla, här i riksdagen också!

Herr talman! Först och främst vill jag säga: Om någonting redan i dag är brottsligt ska det anmälas, och om interpellanten har kännedom om omfattande brottslighet tycker jag att det är viktigt att det anmäls till polisen, och det omedelbart. Men det har ingenting att göra med reglerna, för reglerna stipulerar att en del av de exempel som har dragits är brottsliga. Det är alltså inte bekymret. Det är viktigt att säga att det, med de regler som finns i dag, inte är någon som tvingas på en ombildning. Man blir inte tvingad att ombilda sin bostad och göra den till bostadsrätt. Däremot kan en majoritet besluta sig för att bilda en bostadsrättsförening. Men inte ens om man är medlem i en bostadsrättsförening måste man köpa sin lägenhet. Så är reglerna. Man har alltid sina rättigheter som hyresgäst kvar, och det krävs en majoritet för att det här ska bildas. Jag lyssnade på interpellanten som talade lite grann om svårigheten med att folk knackar på och pratar om saker. Ja, om man ska göra någonting åt det ska man förbjuda människor att prata med varandra. Men hela den svenska föreningstraditionen bygger på att vi faktiskt pratar med varandra om sådant som är angeläget. I ett bostadsområde med flerfamiljshus - det är oftast där det är vanligt - måste man, om man känner att man skulle vilja ta över föreningen, sköta huset bättre eller vad det nu kan vara, knacka på hos grannen och ta upp den frågan och ta den diskussionen. Det är möjligt att många tycker att det är besvärligt med folk som pratar med en och som kommer med åsikter som man kanske inte delar. Man kanske måste säga: Tyvärr, men vår familj har inte råd att betala för en ombildning. Då får man naturligtvis diskutera det, att det kan vara besvärande. Men just föreningsfriheten och rätten att tillsammans med andra ta ansvar är viktig, och jag tycker att det är bra att vi har bostadsrättsformen på bostadsområdet, för det har inneburit att många fastigheter och bostäder sköts bättre, vilket också gagnar många hyresgäster.